Herr talman! Jag skall försöka hinna med många. Jag tar Karl Boo först. Det är viktigt att säga att det även i propositionen förutsätts en ökning av biljettintäkterna. Det ligger i de ramar som man har räknat fram för Operan och Dramaten. Vi har från utskottsmajoritetens sida bedömt att det i dagens svåra ekonomiska situation inte finns något utrymme för att därutöver öka intäkterna. Därmed tvingas man att skära. Om man inte kan ta in mer biljettintäkter och får en minskad ram torde verksamheten bli lidande. När det gäller nedskärningen av Stockholmsinstitutionerna har ni från centern också tagit 500 000 från centrala kulturinstitutioner i Stockholm, som ligger under anslaget Regionala kulturinstitutioner, dvs. anslaget för de institutioner som också har kommunalt och landstingskommunalt stöd. Det är inte de centrala helstatliga institutionerna som jag har åberopat i det sammanhanget. Så några ord till Lars Ahlmark: Någon ändrad inställning till jämkade skrivningar tänker vi inte redovisa. Vi menar att vi för en så öppen debatt och försöker arbeta på ett så konstruktivt sätt att det inte finns mycket mer att göra på den kanten. Om moderaterna inte anser att skrivningen om samarbete med övriga organisationer och myndigheter kan ersättas av att man pekar ut en berörd myndighet tycker jag att de är litet överkänsliga. Eva Hjelmström och Jan-Erik Wikström tog upp Per Kågesons artikel. Jag skall erkänna att jag inte har läst den. Jag skall försöka få tag på den och se vad som står där. Det kanske inte är nödvändigt att vi för hela den debatten just i kammaren, eftersom Per Kågeson inte sitter med här. I övrigt vill jag bestämt avvisa propåerna om att vi generöst skulle gå ihop med moderaterna. Vi har gjort det i en fråga, där vi har kommit fram till en gemensam slutsats i detta betänkande. När Jan-Erik Wikström redogjorde för den finansiering som ligger bakom våra olika möjligheter att öka kulturstödet verifierade han att folkpartiet har tagit en stor andel från uppräkningen av presstödet. Det är klart att det här också kan vara en fråga om ord, men verkligheten är att anslagen blir mindre än vad man har beräknat att presstödet behöver. Vi vet att man inom kulturområdet kan göra stora insatser för små pengar. Det må vara en viktig utgångspunkt för kulturpolitiken i detta trängda budgetläge. Om man verkligen vill värna kulturen har samtliga partier ett stort ansvar för att se till att den inte generellt trängs ut av budgetåtstramningarna.
Herr talman! Jag vill slå fast att centerns förslag beträffande vägning av statsbidragen till de centrala resp. regionala institutionerna inte betyder någon neddragning av verksamheten inom de centrala institutionerna. Tvärtom — vi föreslår att man genom höjda biljettintäkter skall kunna kompensera sig den vägen. Vi vill också klart markera att det är nödvändigt att också de centrala scenerna tar hänsyn till de nivåer som de regionala teatrarna måste ligga på när det gäller att ta in biljettintäkter. Det var den jämförelsen jag åberopade tidigare. Jag vill bara ytterligare säga att det självfallet därutöver i nuläget är ganska tråkigt — milt uttryckt — att vi skall ha den konflikt som nu också drabbar Operan. Det är sådant som är negativt i svensk kulturverksamhet — att man inte kan nyttja de institutioner som verkligen har en stor uppgift att fylla. En fråga skulle kunna vara: Hur länge tänker regeringen ligga stilla?
Herr talman! Jag är medveten om att det kan vara svårt för kulturutskottets ledamöter att följa alla landets kultursidor. Men jag trodde ändå att kulturutskottets vice ordförande följde de artiklar som direkt berör inte minst dagens ärende, och då tänker jag på Per Kågesons artikel. Den är rätt enkel och kort. Per Kågeson citerar helt enkelt vad socialdemokraterna sade förra året— det var Ing-Marie Hansson, Georg Andersson m.fl. Ni krävde då en ökning av författarpengarna. Men nu, när vi från vpk:s och folkpartiets sida följer upp ert krav, är det, som Jan-Erik Wikström sade, populism. Jag tycker att det är häpnadsväckande, för att inte säga helt fantastiskt. Jag vill åter framhålla att vi från åtminstone några partiers sida försöker se till vad det egentligen gäller. Hur har författarna det? Hur har konstnärerna det? Det är ju sakfrågorna, och där är det bara att konstatera att socialdemokraterna har svikit.
Herr talman! Ing-Marie Hansson slutade sin replik med att tala om vikten av att vi i trängda tider värnar om kulturen. Ja, jag vill gärna ta fasta på det. Det är en ganska ovanlig situation att det finns oppositonspartier som är beredda att medverka på varje punkt för att göra just detta. Och jag svarar genom att högtidligt sträcka ut handen. Landet har numera på kulturområdet en ansvarsmedveten opposition.
Herr talman! Först vill jag ta upp Karl Boos propåer om biljettintäkterna. Det är riktigt att man bör ha en överensstämmelse mellan biljettkostnaderna ide centrala kulturinstitutionerna och dem som finns ute i landet. Där har vi inte olika meningar, och jag tror att det är på väg. Den nu akuta situationen, på grund av den konflikt som faktiskt inte bara berör Operan och Malmö stadsteater utan som nu också utvidgas med ett vilande konfliktvarsel från hela Musikerförbundet, speglar kanske också hur drastisk och besvärlig situationen är för många kulturarbetare. Därför är det viktigt att man är varsam och att det inte blir överutspel som skadar saken för kulturarbetarna. Jag lovar, Eva Hjelmström, att jag skall svara Per Kågeson, men jag behöver inte föra den debatten i riksdagens kammare. Det är ganska naturligt att man som riksdagsledamot reser ute i landet och inte alltid befinner sig här i Stockholm. Och Dagens Nyheter utkommer numera som bekant sällan ute i landet. När det gäller författarna har jag tittat på hur mycket socialdemokraterna har föreslagit i stöd till författarpenning under en femårsperiod. Catarina Rönnung har i sitt inlägg redovisat vilket stöd de olika partierna har föreslagit, så jag tänker inte gå närmare in på det. Att vi i kärva tider måste värna om kulturen tror jag är angeläget. Men då gäller det naturligtvis att få en diskussion om innehållet i kulturen, så att vi får gehör bland människorna och skapar förståelse för hur viktiga satsningarna är.

Herr talman! När man lyssnar till dagens kulturdebatt i riksdagen får man lätt uppfattningen att kultur är ungefär detsamma som stora problem och svårigheter. Någon av talarna — jag tror det var Carl-Henrik Hermansson — sade att det verkade som om kultur för moderaterna nästan bara var underhållning och förströelse. Det var enligt hans uppfattning negativt. Jag menar att också underhållning och förströelse måste finnas med i kulturen. Kultur skall skapa glädje. Men inte bara det. God kultur — dvs. god musik, litteratur och konst — är en förutsättning för mänskligt liv, värt namnet. Men vi gör oss själva och dem som arbetar inom kultursektorn en otjänst, om vi jämställer god kultur med ständigt högre bidrag. Inledningsvis vill jag också säga att allt inte är elände inom kulturlivet i dag — långt därifrån. Som ett exempel kan nämnas att barn och ungdom förmodligen aldrig har musicerat så mycket som de gör just nu. Det beror naturligtvis på de kommunala musikskolorna, som har byggt upp en verksamhet över hela landet som visar sig vara mycket framgångsrik. Herr talman! Jag skall i huvudsak behandla de moderata reservationerna 28, 32 och 35, som är fogade till kulturutskottets betänkande 24. Reservation 28 gäller grundbeloppen. Ett resultat av kulturpolitiken från 1974 är bl.a. att vi har just denna form av statsbidrag till olika institutioner inom kultursektorn. Kulturutskottets majoritet föreslår nu att man nästa år skall betala 1 895,5 grundbelopp till teaterinstitutioner. Det betyder en ökning med 63,5. Anslaget till musikinstitutioner och skådebanor föreslås däremot bli oförändrat, dvs. motsvarande 691 grundbelopp. Vi moderater vill begränsa ökningen av antalet grundbelopp till teaterinstitutioner och föreslår totalt 38,5 nya grundbelopp till regionala teatrar. Däremot stöder vi förslaget när det gäller musikinstitutioner och skådebanor. Bakgrunden till att vi vill spara på det här området är det statsfinansiella läget, men ett skäl är dessutom att vi är intresserade av en något ändrad utformning av bidragen. Grundbidragen var ju tänkta som ett led i en ökad decentralisering. När nästan ett decennium har gått sedan beslutet fattades av riksdagen kan man se hur resultatet blev. Över 60 96, alltså nästan två tredjedelar, av bidragen har hamnat i storstadsregionerna. Detta kan naturligtvis försvaras med att teatrar redan fanns i storstäderna när riksdagen fattade sitt beslut, medan praktiskt taget alla nya teatrar har tillkommit i landsorten. Men grundbidragen var trots allt tänkta som ett stöd just för regionaliseringen, och i dag är fortfarande ungefär en tredjedel av våra län teaterlösa. Det betyder inte att man där inte har någon teaterverksamhet, men i stället för en heltidsanställd ensemble svarar Riksteatern och fria grupper för teaterutbudet. I många regioner kan man på det sättet få mer teater till ett lägre pris. Det är denna situation som jag och några med mig tar upp i motion 933 och som också nämns i vårt särskilda yttrande nr 2. I Landstingsförbundets utredning Landstingen i kulturpolitiken, som presenterades förra året, framhålls just att alternativen till fasta institutioner med grundbidrag har rönt alltför litet intresse från statens sida. Man pekar bl.a. på att om ett landsting eller en kommun engagerar en fri teatergrupp några månader varje år, är detta en verksamhet som inte utgör grund för statsbidrag. En prövning av detta, där man tar upp ansvarsfördelningen mellan stat, landsting och kommuner, är därför påkallad. Om vi skall ha en regionalisering, som bygger på regionernas villkor, måste en annan och mer flexibel inställning från staten komma till stånd. Det är min förhoppning, moderaternas förhopp ning, att utredningsprojektet Kommunerna, staten och kulturen kommer fram med förslag, som bättre än nu är anpassade till de förhållanden som råder ute i regionerna. Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 28 och 32. När det sedan gäller bidrag till fria teater-, dansoch musikgrupper föreslår vi moderater ett oförändrat anslag. Även här gäller det givetvis att spara. Ett annat och viktigt skäl till oförändrat stöd nästa år är att man just nu utreder de fria gruppernas situation och att kulturrådet inför budgetåret 1984/85 skall lägga fram förslag om stöd till just fria grupper. Att man då kommer med förslag till nya bestämmelser är nog ganska klart. Att i det läget öka anslaget för nästa budgetår tycker vi inte är särskilt lämpligt, varför vi föreslår ett oförändrat anslag till fria grupper. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 35. Herr talman! Jag vill till sist säga några ord om motion 932, som Barbro Nilsson i Visby, Elisabeth Fleetwood och jag har skrivit. Den gäller renovering av kyrkor. Utskottet har behandlat den och gjort det, tycker jag, på ett seriöst sätt. Som vi framhåller i motionen har små församlingar med värdefulla medeltida kyrkor mycket stora svårigheter att klara de restaureringar som är nödvändiga. Detta gäller t.ex. Västergötland och Gotland. Ett sätt att klara problemet är att bilda en byggnadshytta, som man nu skall göra på Gotland, vilket jag tycker är bra. I motionen pekar vi också på andra möjligheter. Jag väntar med intresse på den utredning i ärendet som utskottet hänvisar till i betänkandet. Och när förslagen kommer från den utredningen — det är fråga om 1982 års kyrkoutredning — så har vi säkert anledning att återkomma till frågan. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till samtliga moderata reservationer som är fogade till kulturutskottets betänkande 24.

Herr talman! I den av riksdagen fastställda målsättningen för invandrarpolitiken uppställs valfriheten som ett huvudmål vid sidan av jämlikhet och samverkan. Även om det ibland förekommer olika uppfattningar mellan de politiska partierna om hur dessa huvudmål skall tolkas, råder det i alla fall total samstämmighet på en punkt, nämligen att om mycket litet eller ingenting görs för att ge dessa målsättningar ett konkret innehåll, så kommer de att förbli tomma fraser, avsedda att användas i högtidliga sammanhang. Valfrihetsmålet innebär på kulturens område bl.a. att invandrarna tillerkänns rätten att bibehålla och utveckla sin egen kultur. Men detta mål kommer att förbli en tom fras så länge samhället inte är berett att skjuta till de för ändamålet nödvändiga resurser som gör det möjligt för invandrarna att förverkliga sin rätt. Inför arbetet med årets budgetproposition har statens kulturråd för sjätte året i följd begärt särskilda medel för kulturverksamhet bland språkliga minoriteter. Statens kulturråd finner detta angeläget, eftersom man vet att inom de generella bidragen har invandrarändamålen svårt att hävda sig i den hårda konkurrensen. Kulturrådet begär 1 milj.kr. för detta ändamål. Därför är det i högsta grad anmärkningsvärt att regeringen också i år avslår kulturrådets enträgna anslagsbegäran. Detta handlingssätt rimmar mycket illa med den av regeringen i olika invandrarpolitiska sammanhang deklarerade välviljan. Det har betonats förut, och det torde numera vara allom bekant, att det kulturella arvet utgör den grund varpå människan bygger sin personlighet och sin nationella och klassmässiga identitet. Det utgör också grunden för den nationella gemenskapen. Det är därför uppenbart att möjligheter för invandrarna att ta del av och utveckla sin kultur är nödvändiga förutsättningar för att framför allt invandrarbarnen och invandrarungdomen skall kunna stärka sin identitet och självkänsla. Självfallet måste invandrarorganisationerna med sin kulturella och sociala verksamhet bland barn, unga och äldre inta en central roll för att ge invandrarna tillgång till sin kultur och historia. Invandrarorganisationerna är dessutom ofta den enda länken mellan invandrare som grupp och det svenska samhället. Det är också där invandrarna har möjlighet att känna sin nationella grupptillhörighet. Därför är det nödvändigt att kraftiga insatser görs för att stödja invandrarorganisationernas kulturella verksamhet. I sammanhanget är det nödvändigt att komma ihåg att invandrarna i mycket hög grad saknar möjligheter att tillgodogöra sig samhällets övriga kulturutbud på grund av språket, men framför allt på grund av att ett levande kulturliv måste utgå från egna behov och förutsättningar. Svårigheterna gäller i särskilt hög grad det seriösa kulturutbudet, varför i synnerhet barnen och ungdomen bland invandrarna blir lätta offer för kommersiella massprodukter i kulturens utmarker — ett förhållande som både riksdag och regering i olika sammanhang sagt sig vilja motarbeta. Ett särskilt bidrag för kulturverksamhet bland språkliga minoriteter är nödvändigt för att kulturrådet skall kunna stödja sådana projekt och verksamheter inom invandrarorganisationerna som inte ryms inom nuvarande bidragsformer. Invandrarverket har i sin anslagsframställning betonat betydelsen av att detta bidrag inrättas. Vpk ser det också som angeläget att invandrarna själva genom sina organisationer får ett avgörande inflytande över medlens användning. Vi anser därför att de föreslagna medlen bör fördelas av en särskild nämnd inom kulturrådet där invandrarorganisationerna finns företrädda. Jag yrkar bifall till reservation 15 och reservation 21. Herr talman! Utskottet avstyrker även i år våra motioner med hänvisning till, som det heter, betydande insatser som görs för invandrare och språkliga minoriteter, bl.a. genom hemspråksundervisning, organisationsstöd, stöd till tidningar m.m., för att invandrarna skall kunna bibehålla och utveckla sina språkliga och kulturella arv. Det som utskottet framhåller är en sanning med mycket stora modifikationer. Anslagen på alla de nämnda områdena har minskats rejält under de senaste fem åren. Socialdemokraterna fortsätter nedskärningen. Ing-Marie Hansson konstaterar med nästan euforisk entusiasm hur socialdemokraterna i en total förening och broderlig gemenskap med moderata samlingspartiet och de övriga borgerliga partierna, nu också i total ansvarsfullhet, inser att stöd till invandrarorganisationernas kulturella verksamhet inte skall kunna tilldelas i år. Herr talman! Statsbudgeten utgår alltid från en given mängd resurser. Fördelning av dessa resurser mellan de olika anslagsområdena förutsätter ett politiskt prioriteringsbeslut, som bygger på politiska värderingar. I det här sammanhanget kan man konstatera att socialdemokraternas politiska värderingar sammanfaller till 100 26 med moderata samlingspartiets och de övriga borgerliga partiernas värderingar när det gäller prioriteringar med avseende på ändamålen. När man hört debatten om kulturen kan man inte låta bli att reagera på talet om frihetliga traditioner och frihetliga värderingar, som präglar moderata samlingspartiets kulturpolitik. När det gäller moderaternas kulturpolitik och med den medföljande värderingar kan man konstatera att det har skett vissa förändringar i jämförelse med tidigare år. Den gamla högern har genomgått en viss förändring. Nationalromantiken under den svenska industriella expansionen är definitivt förbi. Punschpatriotismens och nationalchauvinismens kostym har blivit för trång i rationaliseringens tidevarv. Numera är man klädd i nyliberalismens blå, kontinentala nyanser. Men något som inte har förändrats är det faktum, att när den gamla högern pöser över i demokratisk indignation och frihetligt patos, är det utsugarens frihet högern värnar, det är exploatörens rätt högern vill slå vakt om. Dessa värderingar är desamma nu som förr i tiden.

Herr talman! Det har fallit på min lott att tala något om reservationerna 45, 46 och 47, som är fogade till det betänkande vi nu behandlar. Då det gäller anslag till konsthantverkskooperativ kan först konstateras att det råder allmän enighet om att konsthantverket är en konstform som vi bör slå vakt om. Att konsthantverkarna har en mycket besvärlig ekonomisk och arbetsmässig situation är ett faktum som är allmänt bekant. Kulturutskottet uttalade redan hösten 1981, med anledning av en moderat motion, att utskottet är medvetet om att det föreligger stora problem inom hantverksoch konsthantverksområdena. Kulturrådet har också i en promemoria påpekat att konsthantverkarna, liksom andra bildoch formkonstnärer, har en splittrad arbetssituation, där det egna arbetet i verkstad och ateljé konkurrerar om tiden med andra aktiviteter i försörjningssyfte. Konsthantverkarna har dessutom speciella problem på distributionssidan. De har svårt att nå ut till sin publik på andra vägar än genom den vanliga handeln. För att råda bot på dessa förhållanden föreslog kulturrådet att staten skulle ge bidrag till konsthantverkskooperativ. Ett sådant stöd infördes genom riksdagens beslut förra året. Anslaget Vissa bidrag till bildkonst räknades då upp med bl.a. 400 000 kr. avsedda för bidrag till konsthantverkskooperativ. Det har nu bara gått ett år sedan detta nya bidrag infördes. Klart är att ytterligare stöd till dessa kooperativ, så som herr Wikström föreslår, skulle kunna vara väl befogat med hänsyn till konsthantverkarnas pressade ekonomiska situation. Det är dock många andra mycket angelägna ändamål som inte fått ökade anslag på grund av den budgetsituation som vi har och som övertagits från de föregående borgerliga regeringarna. Reservationerna 46 och 47 innehåller också förslag om ökade anslag. Folkpartiet föreslår att riksdagen under anslaget Vissa bidrag till bildkonst, delposten Sveriges konstföreningars riksförbund, för budgetåret 1983/84 anvisar 100 000 kr. utöver vad regeringen föreslagit. Utskottet anser att SKR bedriver ett värdefullt arbete, och ingen i utskottet har givit uttryck för någon annan uppfattning. Men vi är också medvetna om det statsfinansiella läget, och med hänvisning till detta yrkar jag, herr talman, bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter i detta betänkande samt avslag på reservationerna 45, 46 och 47.

Herr talman! Jag skall be att i korthet få kommentera p. 11 i betänkandet. Jag övervägde för en tid sedan att interpellera statsrådet Göransson om den konflikt som bl.a. drabbat Operan och som nu även tvingat Konsertföreningen att avstå från att framföra Mahlers åttonde symfoni. Jag blev emellertid tillrådd att inte framställa en sådan interpellation, emedan regeringen normalt inte engagerar sig i arbetskonflikter — även om två statsministrar funnit det möjligt att kalla till sig företrädare för Arbetsgivareföreningen och ge dem anvisningar om hur de borde agera. I tisdags utspann sig emellertid ett samtal i saken här i kammaren mellan den förutvarande och den nuvarande kulturministern. Båda var överens om värdet av opinionsyttringar i den här frågan, inte minst här i riksdagen, och det är av den anledningen jag har begärt ordet. Det är emellanåt nödvändigt att tänka på vad man säger, så att man inte säger vad man tänker. Men om man besinnar hur denna groteska konflikt — en konflikt mellan några makthungriga och hänsynslösa småpåvar — har drabbat oskyldiga och försvarslösa konstnärer inom musikens och den musikaliska dramatikens värld, kan man inte känna annat än vad Karlfeldt kallade en tillbörlig vrede, för konstnärernas skull och för deras publiks skull. Det är övergrepp av detta slag som obönhörligt kommer att bana väg för krav på en hyfsning av somligas frihet att vålla andra medborgare skada. För det tappra och uppfinningsrika sätt på vilket Operans ledning och artister försökt parera konfliktens verkningar, kan man däremot inte annat än hysa respekt, beundran och tacksamhet. Detta, herr talman, har jag velat säga, samtidigt som jag ber att beträffande p. 11 mom. 2 få ansluta mig till vad fru Sundberg anfört, eftersom det inte finns någon reservation som särskilt tillgodoser Operans behov av en extra uppmuntran inför nästa säsong.

Herr talman! Jag vill klargöra följande fakta när det gäller motion 1863 om yrkesverksam finsk teater i Sverige. Redan 1975 uppdrog den gamla socialdemokratiska regeringen åt statens kulturråd att utreda ”de finska teaterfrågorna i Sverige”. I sin slutrapport 1977:2, Finsk teater i Sverige, redovisade kulturrådet olika åtgärder. Som ett resultat av detta har medel anslagits för gästspel och amatörteaterverksamhet. Det tredje förslaget som kulturrådet framlade har fått vänta på sin lösning, nämligen den yrkesverksamma finskspråkiga teatern i Sverige.

Riksteatern har sökt medel för detta ändamål. En given del av teaterns verksamhet skulle utgöras av barnteater. Tidsschema för igångsättandet av teatern och kostnadskalkyler har redovisats. Vi fick här höra av Catarina Rönnung att något positivt är på gång hos regeringen, och det är bra. Jag skulle tro att kulturutskottet inte har något emot igångsättandet av en finsk professionell teater, men orsaken till dess avslagsyrkande är att Sverige lever under knapphetens kalla stjärna. Det återstår inför framtiden att prioritera och omdisponera medel för detta ändamål. Som vi har skrivit i vår motion, är frågan tillräckligt penetrerad och utredd, och vad som fattas är ett konkret beslut. Herr talman! Jag har inget yrkande, men min syn på denna fråga, som jag har redovisat i motionen, sammanfaller med reservation nr 21, och jag ämnar lägga min röst för den vid eventuell votering.

Herr talman! Då vi först möter Gotland i historien ligger ön mitt i världshandelns centrum. Över Östersjön går handelsvägarna från Västeuropa genom de ryska floderna ner till hamnarna vid Kaspiska havet och Svarta havet. Här mynnar karavanvägarna från Orienten. Gotland var den naturliga anhalten på dessa resor, och därför är vår ö mycket rik på minnesmärken, fornlämningar som är en viktig del av vårt kulturarv och som därför också skyddas genom fornminneslagen. I Visby innerstad kan man knappt sätta spaden i jorden utan att stöta på någon del av en husgrund. Eller kanske hittar man en näve gamla mynt, som en skolklass gjorde för något år sedan, när en gosse satte ner handen i en kaningång. Ja, även jorden i sig har mycket att berätta och undersöks därför noga. Gotlands historia kostar oss gotlänningar mycket pengar att dokumentera. Att göra arkeologiska utgrävningar är tidsödande och personalkrävande och därför mycket dyrt. Frågan är därför vem som i framtiden skall ha kostnadsansvaret vid de arkeologiska utgrävningar som nästan alltid måste föregå nybyggnation. I dag är det som regel byggherren, exploatören, som får stå för kostnaderna. Därför har åtskilliga motioner också väckts de senaste åren. En utredning har tillsatts och skall enligt direktiven vara klar någon gång i februari 1984. Vad som oroar är att direktiven är så allmänt hållna. Man får inte klart för sig vart utredningsarbetet egentligen syftar när det gäller kostnadsfördelningen mellan byggherre och stat. Eller är det så, att egentligen inga förändringar kommer att föreslås? I föreliggande betänkande kan man bl.a. läsa följande avsnitt ur direktiven: ”Utgångspunkten för utredningsarbetet skall enligt min mening vara att fornminneslagens huvudprincip för kostnadsansvar för arkeologiska undersökningar bibehålls. Huvudregeln bör alltså vara att exploatören skall stå för kostnaden. Genom att exploatören ges ett kostnadsansvar skapas förutsättningar för att exploateringen av mark med fornlämningar begränsas. Denna huvudprincip kan dock inte tillämpas undantagslöst.” Men det står ju att huvudregeln alltid bör vara att exploatören skall stå för kostnaderna. Det är detta som jag tycker oroar så mycket. När det gäller Visby har riksantikvarieämbetet faktiskt fallit i sin egen arkeologiska grop. Det finns nämligen tre fastigheter i Visby med beteckningarna S:t Olof 18, 19 och 20. Dessa fastigheter har länge väckt kritik för vanvård. De är en skam för Visby innerstad. Ägare: Riksantikvarieämbetet. Ämbetet har säkerligen klart för sig vilka mycket stora kostnader som är förknippade med utgrävningar i detta område och drar sig naturligtvis av den anledningen för att åtgärda byggnaderna. Detta är bara en kommentar utan påpekande. Tankarna får man ha själv. Jag skall bara till sist ge ett par exempel på kostnadsberäkningar som gjorts av RAGU. Dessa kostnadsberäkningar är alltid preliminära. Ett garage i Visby innerstad med en grävningsvolym av ungefär 100 kubikmeter kostar 170 000 kr. Detta är en preliminär kostnadsberäkning, som har gjorts av RAGU, och beräkningen gäller kostnaderna för RAGU:s arbete. En nödvändig hissgrop i en annars orörd husgrund fördyrar arbetet med drygt 30 000 kr. — och det gällde två gånger två meter! Förutom kostnaden blir det avbrott i arbetet. Och när det gäller byggnation av lägenheter blir kostnadsfördyringen minst 10 26. I dag vill byggmästarna inte ens börja bygga nytt i Visby, därför att det blir så oändligt dyrt för konsumenterna — lägenheterna blir helt enkelt osålda. Herr talman! Det finns åtskilliga fler exempel. Utredaren är välkommen att tala med byggmästare, exploatörer och RAGU, som har mycket fackkunskap just på det här området. Visby innerstad har de senaste årtiondena restaurerat mycket pietetsfullt, men det återstår åtskilligt att göra. Det är därför viktigt att utredaren ordentligt sätter sig in i vad som skall betraktas som riksintresse och hur kostnadsansvaret skall fördelas. Utredningsdirektiven ger ingen ordentlig anvisning om detta. Våra gamla stadskärnor får inte förslummas. Även på den punkten har vi ett stort ansvar för kommande generationer. Herr talman! Jag har inget yrkande med anledning av min motion. Jag hoppas bara att det jag har sagt kommer att beaktas vid det fortsatta arbetet i arkeologutredningen.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att få tillfälle att inför kammaren redovisa några reflexioner efter att ha lyssnat till debatten. Jag har med mycket stort intresse följt den här dagens debatt i kulturfrågor, och jag kan både för egen och för regeringens del göra iakttagelser som kan tjäna som vägledning för vårt fortsatta arbete. Jag noterar för det första att debatten huvudsakligen har rört förslag om höjningar av de belopp som föreslagits i budgetpropositionen. På några enstaka punkter har man redovisat förslag till omfördelningar. Som ansvarigt statsråd har jag haft att lägga ett budgetförslag för kommande budgetår — på mycket kort tid och i huvudsak efter andras förarbete. Jag har dessutom haft att lägga fram förslaget med ekonomiska resurser som efter en lång period av tillbakagång har varit utomordentligt knappa. Det är ett faktum att landets ekonomi befinner sig i något som måste betecknas som kris. Vi har inte pengar till det vi vill ha — och inte ens till det vi behöver. Det vore orimligt om man för den skull skulle känna sig förhindrad att tala om både vad man vill och vad man behöver. Tvärtom finns det anledning att mycket klart redovisa önskemålen och behoven, och som statsråd får jag ta på mig obehaget i det sammanhanget. I departement och regering för vi nu diskussioner om det fortsatta budgetarbetet. Allt reformutrymme som står att finna skall utnyttjas. Vi skall också noga pröva möjligheterna till omfördelningar och att bättre tillvarata våra resurser. Vi utnyttjar den längre planeringstid som vi har inför budgetåret 1984 84. För det andra drar jag en slutsats av den här debatten, nämligen att det trots allt finns en betydande enighet om stora delar av årets kulturproposition och också om den kulturpolitik vi för. Det klargör för mig att 1974 års kulturpolitiska beslut var bra. Kulturpolitiken av 1974 var klar och precis, och den ger förutsättningar också för en långsiktig kulturpolitik — dvs. i realiteten en handlingsram för kulturpolitiken. Även om det är ett något vidare begrepp borde det i någon mån vara ett stöd för, eller i varje fall ligga i linje med, Jan-Erik Wikströms önskemål om en budgetram. Samsynen i långa stycken i riksdagen när det gäller 1974 års kulturpolitik ger oss handlingsramar för det vi skall göra. 1974 års kulturpolitik står alltså fast. Den socialdemokratiska regeringen vill verka för ett fritt och öppet kulturliv i vilket alla tar del. En fast och sammanhållen socialdemokratisk politik kommer att möjliggöra utveckling på kulturområdet liksom den kommer att möjliggöra utveckling på andra områden.

Herr talman! Min efterträdare har valt att inte gå in i någon polemik utan göra en principdeklaration. Jag vill gärna anknyta till det, i samma ekumeniska ton. Eftersom denna debatt i viss utsträckning har präglats av lyrik kan jag kanske inför Bengt Göranssons fortsatta arbete få citera Göran Sonnevi: Inte det bländande men den grå, långsamt gryende kyliga morgonen av möjliga dagar av arbete Nästan allt återstår att göra Det kan gå. Det är möjligt.
Herr talman! Kulturministern sade att det var viktigt — och jag vill gärna verifiera det — att han lyssnar på debatten och drar sina slutsatser av de synpunkter som har kommit fram. Jag hoppas att det sker över hela fältet och att vi därmed har kunnat ge något bidrag till en fortsatt samsyn på kulturutvecklingen här i landet. Jag tycker också att det är viktigt att än en gång få understryka den enighet som råder om 1974 års riksdagsbeslut angående den framtida kulturpolitiken. Låt mig, herr talman, till sist också understryka en sak i det betänkande som riksdagen skall ta ställning till; det gäller en förändring av tillhörigheten av Kulturarvet i Falun. Jag tycker det är bra att Kulturarvet tillförs Stiftelsen Nordiska museet; därmed har man funnit rätt plats för den betydelsefulla verksamhet som Kulturarvet i Falun har att bedriva.

Herr talman! Jag tycker att Catarina Rönnung skall skicka sitt tal till Författarförbundet och be dem gå in i närmaste bank och försöka belåna det papperet.

Fru talman! Anita Bråkenhielm har frågat kommunikationsministern om han vill medverka till att en gemensam svensk-sovjetisk sjöräddningsövning som har planerats att äga rum den 9 och 10 maj 1983 skjuts på framtiden. Frågan har på grund av kommunikationsministerns sjukdom överlämnats till mig för besvarande. Övningen är ett led i det svensk-sovjetiska samarbetet inom ramen för 1954 års överenskommelse mellan Sverige och Sovjetunionen om samarbete för räddning av människoliv i Östersjön. Övningen har till syfte att förbättra samverkan mellan de båda ländernas sjöräddningsorgan, och den har planerats sedan ca 10 månader tillbaka. Eftersom det således rör sig om en civil övning i humanitärt syfte och eftersom övningen hålls på expertnivå, finns det enligt min mening inte skäl att skjuta den på framtiden. Åtgärder som kan öka förutsättningarna att vid sjöolyckor rädda människoliv bör alltid vidtas utan dröjsmål.

Fru talman! Samövningar mellan sjöräddningsorganisationerna i de olika randstaterna kring Östersjön är naturligtvis en mycket lovvärd och viktig verksamhet. Jag är också medveten om att svensk-sovjetiska kontakter av 65 olika slag, handelspolitiska, kulturella eller mer eller mindre officiella kontakter, inte alltid kan eller bör avbrytas helt eller uppskjutas, ens i den något frostiga situation i relationerna mellan länderna som ubåtskommissionens klara och entydiga rapport om de upprepade sovjetiska kränkningarna av svenskt territorium har givit upphov till. Ansträngningar bör dock enligt min och mångas mening göras för att uppskjuta eller om möjligt inställa sådana arrangemang, åtminstone under nuvarande omständigheter. Min fråga gällde dock samövningen inom sjöräddningen. Det kan kanske för svenska folket synas onödigt provocerande att företa en marin samövning — visserligen inte mellan militära enheter, men dock så pass myndighetsanknutna aktiviteter som en sjöräddningsövning — just i anslutning till det offentliga avslöjandet av allvaret i Hårsfjärdsincidenten. Samtidigt pågår ju ytterst allvarliga saker vid Norrlandskusten. Om tidningsuppgifter är riktiga har dessutom klartecken för övningens genomförande givits just under de dagar då vår Moskvaambassadör var hemkallad för konsultationer och uppståndelsen kring ubåtskommissionens rapport var som störst. Utrikesministern säger att övningar som kan rädda människoliv alltid bör genomföras utan minsta dröjsmål. Övningen har dock, såvitt jag vet, uppskjutits en gång, just i samband med händelserna i Hårsfjärden. Jag vill fråga utrikesministern: Anser utrikesministern att en statlig myndighet före fattandet av ett sådant beslut i en för tillfället känslig situation först bör kontakta regeringen? Har en sådan kontakt skett i detta speciella fall?
Fru talman! Den här övningen är avsedd att träna räddningstjänsten i att finna överlevande efter en fartygsolycka. Det gäller att få larm att gå fram tillräckligt snabbt och att finna folk som driver omkring i en livbåt eller på en flotte. Det gäller också att ur havet ta upp skadade som snabbt behöver vård på sjukhus. När det är fråga om sådana här uppgifter är det välbekant att det kanske inte ens rör sig om timmar utan om delar av en timme för att rädda livet på de skeppsbrutna. Det är också klart att det är svåra uppgifter som behöver övas. Även om känslorna nu är i svallning efter vad som har hänt i Hårsfjärden och efter vad som har avslöjats av ubåtsskyddskommissionen, utgör det enligt min uppfattning inget skäl till att inställa en övning som har till syfte att öka säkerheten för de sjöfarande i Östersjön. Det uppskov med övningen som tidigare har inträffat föranleddes inte av Hårsfjärdshändelserna utan uteslutande av att man på sovjetiskt håll inte var färdig med övningsförberedelserna.

Fru talman! Jag har inte alls ifrågasatt övningen som sådan, endast tidpunkten. Övningen har, som jag sade, uppskjutits en gång förut. Att det skedde just i samband med Hårsfjärdsincidenten hade, enligt vad utrikes ministern nu säger, ingenting med denna incident att göra. Enligt sjöfartsverkets talesmän har en bidragande orsak till denna övning varit att sjöräddningen, i synnerhet på den sovjetiska sidan, visat sig fungera dåligt, bl.a. i samband med att fartyget Rebecka sjönk nära sovjetiskt territorialvatten. Skulle det då i dag inte ha varit trevligare om övningen hade avslutats på den sovjetiska sidan i stället för att, som nu, med att sovjetiska fartyg skall gå in i Nynäshamn, alldeles i närheten av Hårsfjärden? Om de sovjetiska myndigheterna har så rent mjöl i påsen som de påstår kunde de väl inte ha haft någonting emot besök av svenska fartyg i sina hamnar. Eftersom det är på just den sidan av Östersjön som sjöräddningen har fungerat dåligt, hade det varit bättre om övningen hade avslutats t.ex. i Tallinns hamn i stället för i Nynäshamn.
Fru talman! Jag skall inte avslöja alltför mycket om övningens förlopp för att inte de fartyg och det manskap som skall delta i den skall få för många underrättelser i detalj, men så mycket kan jag säga att det, eftersom övningen arrangeras av Sverige, är vi som svarar för slutgenomgången av övningen. Den genomgången behöver inte nödvändigtvis ske i Nynäshamn, utan den kan också göras på annat håll.
Fru talman! Jag hör till min glädje att utrikesministern är informerad om vissa detaljer i övningen, men jag fick inte svar på min första fråga om utrikesministern anser att myndigheterna i sådana här situationer bör kontakta regeringen innan de fattar beslut och om sådan kontakt har ägt rum i detta fall.
Fru talman! Det har i vart fall inte varit något formellt regeringsärende, utan myndigheterna har här handlat inom ramen för sin kompetens. För att ytterligare lugna fru Bråkenhielm kan jag säga att genomgången efter övningen kommer att ske ombord på ett svenskt fartyg, dock på internationellt vatten.

Fru talman! Anders Dahlgren har frågat mig om jag är beredd att medverka till att proven för jägarexamen utformas så att de riktlinjer som angavs i regeringens proposition 1977/78:141 blir regeringens beslut. Till grund för propositionen låg ett förslag från naturvårdsverket. Några av de viktigaste riktlinjerna i propositionen var att krav på kompetensprov t. v. skulle omfatta den som förvärvar vapen för jaktändamål för första gången eller vapen av annan vapenklass än som tidigare innehas. När det gällde den teoretiska provdelen angavs att jaktoch viltvård, artkännedom, lagar och författningar, säkerhetsfrågor och djurskydd skulle ägnas särskild uppmärksamhet men att proven inte skulle bli alltför omfattande och teoretiska. I enlighet med vad som angavs i propositionen genomfördes försöksverksamhet med proven i naturvårdsverkets regi under år 1981 i tre län i landet. Från år 1982 bedrivs frivillig provverksamhet i hela landet. Den praktiska hanteringen av denna verksamhet handhas av de två jägarorganisationerna, Svenska jägareförbundet och Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare. Naturvårdsverket har gett ut anvisningar för innehåll och genomförande av dessa prov. De två jägarorganisationerna har i december 1982 redovisat erfarenheterna från den frivilliga verksamheten. Av redovisningen framgår att knappt en tiondel av provtagarna har underkänts i det teoretiska grundprovet. I de praktiska proven har andelen underkända provtagare varit större. Man bör dock beakta att provtagarna alltid har möjlighet att avlägga nytt prov. Som regel brukar de allra flesta då klara proven. När det gäller den frivilliga verksamheten som nu pågår så kan man på goda grunder anta att provtagarna i många fall är jägare med ett särskilt stort intresse för jakt och viltvård. Resultatet av den frivilliga verksamheten är därför inte utan vidare tillämpligt på alla de jägare som i framtiden kommer att omfattas av den obligatoriska jägarexamen. Självfallet måste kompetenskraven få en sådan utformning att de utan alltför stora svårigheter kan klaras av jägarna i allmänhet. Man måste också beakta att det finns människor med speciella problem, t.ex. lässvårigheter, som kan kräva särskilda former för provtagning. Samtidigt bör man inte låta kompetenskraven hamna på en för låg nivå. Det gäller ju ändå att genom jägarexamen bidra till att öka jägarnas kunskaper om jakt och viltvård och att öka insikten om jaktens betydelse för viltvården och naturvården. Jag delar Anders Dahlgrens uppfattning att den kommande jägarexamen skall utformas på grundval av de riktlinjer som angetts i den nämnda propositionen och att vi genom att ställa rimliga krav på kunskaper skall se till att framtidens jägare får en bättre insikt i viktiga ämnen som berör jakten.
Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för ett bra svar. Det finns efter detta svar ingen anledning att här ta upp en diskussion i den aktuella frågan. Jag konstaterar bara att det av svaret framgår att vi är överens. Jag utgår ifrån att jordbruksministern kommer att tillse att kompetenskraven i deras slutliga utformning blir sådana att de upplevs som realistiska och ”utan alltför stora svårigheter kan klaras av jägarna i allmänhet”, för att citera svaret från jordbruksministern.

Fru talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att medverka till en svensk jordbrukspolitik som leder till att Sverige, efter förmåga, kan medverka till att lindra den globala livsmedelskrisen. Jag delar helt Pär Granstedts uppfattning att försörjningen med livsmedel är ett av vår världs absolut största problem. Vi är också helt eniga om att i-länderna måste ta ett betydande ansvar för en väsentligt förbättrad livsmedelsförsörjning i u-länderna. Världslivsmedelskonferensen i Rom år 1974 utgick ifrån att u-ländernas behov av livsmedel i huvudsak måste tillgodoses genom produktion i det egna landet. Under den tid som fordrades för att bygga upp u-ländernas jordbruksproduktion skulle dock ett livsmedelsbistånd från i-länderna behövas. Sverige anslöt sig till denna handlingslinje. Sverige medverkar genom olika biståndsinsatser till uppbyggnaden av u-ländernas produktionskapacitet på jordbruksområdet. Regeringen har i årets budgetproposition angett vissa prioriteringar av Sveriges bistånd och bl.a. framhållit att en ökad andel av biståndet bör gå till jordbruk och landsbygdsutveckling. Under tiden jordbruket byggs upp i dessa länder hjälper vi dem med bistånd i form av livsmedel. Detta sker bl.a. genom FN:s/FAO:s världslivsmedelsprogram. Regeringen kommer även i fortsättningen att föra en sådan politik.

Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min interpellation. Det var ett välvilligt svar, men jag tycker ändå att det glider bort från själva frågeställningen. Jag känner naturligtvis till en del om Sveriges internationella åtaganden och om det bistånd vi ger. Hade mina frågor enbart gällt det svenska biståndet, kanske jag snarare hade vänt mig till utrikesministern än till jordbruksministern, men den frågeställning jag har tagit upp gäller i främsta rummet svensk jordbrukspolitik. Jag försökte att i interpellationen anlägga ett något vidare perspektiv på problemen med den globala livsmedelskrisen än att bara begränsa mig till hur det svenska biståndet skall utformas. Jag illustrerade där hur obalansen i u-ländernas livsmedelsförsörjning har ökat. Jordbruksministern nämner FAO-konferensen 1974 i sitt svar, och vi kan bara konstatera att man sedan dess knappast har kommit någonstans på den väg mot den självförsörjning med livsmedel som man uppsatte som mål, utan klyftan har i stället ökat ytterligare. I interpellationen påpekar jag också att det finns ekologiska begränsningar som gör det svårt att åstadkomma en snabb ökning av livsmedelsproduktionen i u-länderna. Vad som krävs är ett långsiktigt uppbyggnadsarbete, så att man i u-länderna på sikt kan få en uthållig livsmedelsproduktion av stor volym. Detta innebär att den realitet vi måste ha för ögonen är att i-länderna, däribland Sverige, måste ta ett betydande ansvar för världens livsmedelsförsörjning under en lång tid framöver. Skall vi kunna klara jordens försörjning med livsmedel, måste vi på bästa sätt utnyttja jordens samlade produktionskapacitet på livsmedelsområdet. Med produktionskapacitet menar jag då inte bara jord utan också maskinpark, infrastruktur, kunnande osv. Detta vet vi är mycket ojämnt fördelat över jorden. Den fråga vi måste ställa oss inför detta perspektiv, som jag tror är svårt att ifrågasätta, är vilka konsekvenser vi skall dra av detta här i Sverige. Såvitt jag förstår kan vi bara dra en konsekvens: Vi måste ta vår del av ansvaret. Detta är ett ansvar som vi inte köper oss fria från genom ett anslag i vår biståndsbudget. Det räcker inte med att anslå si eller så många miljoner i katastrofbistånd, utan vi måste räkna med att ta ett ansvar som går betydligt djupare i det svenska samhället och som sammanhänger med vår jordbruksproduktion här hemma. Vi för just nu en överskottsdebatt angående det svenska jordbruket. Vi diskuterar problemet med vårt jordbruksöverskott. Men vilket slags överskott är detta egentligen? Ja, kanske är det ett överskott i förhållande till den köpkraft som finns på världsmarknaden — de två miljarder undernärda i världen har ju inga pengar att betala för det svenska jordbruksöverskottet. Men vårt överskott är absolut inte ett överskott i förhållande till behovet av livsmedel. I det avseendet är situationen — åtminstone såsom produktionen f.n. är organiserad — den motsatta, dvs. att ungefär hälften av jordens befolkning inte får den mat den behöver. Att då föra en diskussion som tycks syfta till att vi skall minska produktionen av livsmedel i Sverige verkar minst sagt konstigt. Det verkar som om det inte gör någonting om vi minskar utbudet av livsmedel, eftersom de som svälter gör det i någon annan del av världen — vi slipper se dem. Det sättet att föra debatten ger intryck av ett betydande mått av cynism. Frågan är om den livmedelssutredning som nu skall börja arbeta skall ha denna inriktning. Såvitt jag förstår borde en självklar utgångspunkt vara att vi i Sverige skall producera så mycket mat vi kan på ett ekologiskt hållbart sätt. Jag vill betona den sista reservationen. Det är ingen idé att driva upp jordbruksproduktionen så hårt med hjälp av kemikalier och konstgödsel att vi äventyrar vår långsiktiga produktionsförmåga. Men så mycket som vi kan producera på ett långsiktigt ekologiskt hållbart sätt borde vi producera. Debatten här i Sverige borde, som jag ser det, inte handla om hur vi skall kunna minska vår livsmedelsproduktion i en svältande värld, utan den borde handla om hur vi skall hitta de bästa vägarna att se till att de livsmedel som vi producerar och som vi inte själva behöver kommer till nytta för dem som faktiskt behöver denna mat. Det var mot denna bakgrund som jag framställde min interpellation. Eftersom jag inte fick ett svar som gällde svensk jordbrukspolitik vill jag upprepa frågan: Är jordbruksministern beredd att medverka till en svensk jordbrukspolitik — jag understryker svensk jordbrukspolitik — som leder till att Sverige efter förmåga kan lindra den globala livsmedelskrisen?

Fru talman! I den jordbruksutredning som föregick riksdagsbeslutet 1977 om nya riktlinjer för jordbrukspolitiken framhölls att utvecklingsländernas livsmedelsförsörjning då var otillfredsställande. Jag tycker att det då var ett alldeles för svagt ord, och givetvis är det så fortfarande. Situationen är inhuman. I många u-länder råder en skriande brist på livsmedel, samtidigt som man i vissa i-länder, bl.a. i vårt land, då och då talar om överproduktionsproblem inom jordbruket och därtill hörande livsmedelsindustri. Det är ett känt förhållande. Så mycket mer angeläget är att inte likgiltigt åse detta. För Sveriges del måste det vara av yttersta vikt och betydelse att påpeka förhållanden, som med litet god vilja skulle kunna ändras när det gäller t.ex. livsmedelsproduktionen. Samtidigt är det av stor vikt att vi som folk har en beredskap både psykologiskt och rent praktiskt att ge livsmedel utan att kräva betalning fullt ut. Jag hade tillfälle att som obeservatör från jordbruksutskottet delta i FAO:s konferens i Rom på hösten 1981. Vad som då slog mig var att den tidigare optimismen om möjligheterna att få fram tillräckligt med livsmedel i utvecklingsländernas egen produktion var påtagligt dämpad. Vid en studie av de dokument och rapporter som sammanställts vid de olika FAO-konferenserna sedan livsmedelskonferensen 1974 fick man klart för sig hur litet som egentligen hade förändrats under dessa år. Vad som verkligen hade förändrats var inställningen till grundproblemet svälten. År 1974 såg man svälten som ett övergående problem i det längre perspektivet. Det kunde kanske lösas på 10-15 års sikt, sade man. Nu har det snart gått tio år. Vid konferensen i Rom 1981 betraktades u-ländernas livsmedelsbrist som något permanent; så upplevde jag det. Insikten om att i-länderna också i fortsättningen måste ge direkt hjälp till utvecklingsländernas livsmedelsförsörjning har vuxit sig allt starkare. Man får givetvis inte bortse ifrån att mycket småskaliga jordbruksprojekt— gärna i samband med annan inriktning av bistånd, såsom hälsovårdsprojekt — lokalt ger mycket goda resultat. Fru talman! Jag förutsätter att livsmedelsutredningen kommer att betrakta den globala situationen på livsmedelsförsörjningens område, när man diskuterar tt.ex. hur stora arealer som fortsättningsvis skall vara vad vi kallar odlad jord i vårt land. Det synes nämligen vara en lång väg kvar till självförsörjning för många u-länder och t.o.m. kontinenter. I en artikel i Svenska Dagbladet fredagen den 17 december 1982 skriver Sture Linnér: ”Den Tredje världens jordbruk rymmer väldiga problem, och det vill till både nytänkande och krafttag för att bemästra dem. Tag Afrika som exempel. I dag har det 400 miljoner invånare. Vid sekelskiftet kommer siffran att ha stigit till det dubbla, och ytterligare 30 miljoner hektar har då förvandlats till öken. Jordbruket kommer vid det laget inte att täcka mer än 60 procent av behoven.” Det är alltså en svensk expert som känner till förhållandena som kan yttra sig på det sättet. Det menar jag ger underlag för att vi här i Sverige, som har ett stort intresse — och det vet jag att jordbruksministern också har — i det svenska jordbrukets överskottsproblem, som vi nu talar om, i den debatten bör väga in de problem som utvecklingsländerna har, problem som, såvitt vi kan förstå, kommer att bli bestående ganska långt fram i tiden. Vi i folkpartiet tycker att miljöfrågorna försummades länge i det svenska utvecklingssamarbetet. Under den tid folkpartiet hade regeringsansvaret för biståndet fick det allt större tyngd. Ett uttryck för detta var att ett särskilt anslag för miljövård inrättades. För innevarande budgetår uppgår anslaget, som också inkluderar energi, till 80 milj.kr. Visserligen måste huvuddelen av miljövårdsinsatserna ske inom landramarna dels i form av miljöprojekt, dels framför allt i form av miljöhänsyn i utvecklingsprojekt som påverkar miljön. Men det är alldeles givet att för att utvecklingsländerna skall kunna få en egen produktion, så är det väldigt väsentligt att det här med miljöfrågorna får en framträdande plats, precis som det sades i artikeln som jag citerade. Sture Linnér frågar också: ”Kommer Afrika att ha råd att importera de ytterligare livsmedel som behövs? Uppenbarligen inte.” Därför måste högsta prioritet ges åt jordbrukets utveckling, något som f. ö. också gäller för Asien och Latinamerika. Här måste alltså de saker som har att göra med miljön få en framträdande plats. För den skull behövde vi även fortsättningsvis ett anslag på den här sidan, tycker vi inom folkpartiet.

Fru talman! Vad jag förstår kommer de behov på miljösidan som Börje Stensson påtalade i sitt inlägg att ha utrymme inom den biståndsverksamhet som vi bedriver. Jag delar hans uppfattning att det är utomordentligt angeläget att sätta in insatser som har just med en förbättring av miljön att göra, så att man den vägen kan lyfta utvecklingsländernas folk till en bättre försörjningsnivå och en bättre hälsonivå. Hur stor del av våra biståndsinsatser som skall utgöras av livsmedel skall inte avgöras av våra prioriteringar utan av de mottagande ländernas. Deras väg till frihet och oberoende måste gå över den förmåga som de kan mobilisera till egen försörjning med livets nödtorft. Det är därför som en ökad andel av vårt bistånd bör gå till jordbruksoch landsbygdsutveckling, något som också Börje Stensson redovisade att man gett uttryck för i de skrivningar i budgetproposition och riksdagsuttalanden som föreligger. Det är därför som vi inte kan lägga upp en jordbrukspolitik i vårt land som tar sikte på att vi skall lösa utvecklingsländernas livsmedelsproblem med produktion av livsmedel i industriländerna. Däremot bör vi gemensamt med övriga industriländer med goda förutsättningar för livsmedelsproduktion vara beredda till de hjälpinsatser som blir nödvändiga under tiden utvecklingsländerna bygger upp sin egen försörjning. När vi diskuterar vårt eget livsmedelsöverskott skall jag gärna säga att visst är det paradoxalt när exempelvis OECD-ländernas 24 jordbruksministrar träffas för att diskutera sitt gemensamma problem, att man producerar mer livsmedel än man kan få avsättning för till rimliga priser. Naturligtvis är det här frågeställningar som vi måste angripa men kanske på ett helt annat plan än med utgångspunkt i hur vi skall lägga upp den svenska jordbrukspolitiken. När vi kommer fram till en diskussion om hur vi bör agera i de här sammanhangen, kan det inte hjälpas att jag finner att vi då kommer över på en diskussion om hur vårt bistånd skall vara utformat. Som jordbruksminister är jag beredd att driva en jordbrukspolitik som gör det möjligt för oss att göra de insatser på biståndsverksamhetens område som Sveriges riksdag uttalat sig för att vi bör göra. Jag har gett uttryck för detta också i de direktiv som föreligger till livsmedelskommitténs arbete, nämligen att när det gäller utformningen av produktionsmålet skall hänsyn tas till de utfästelser som vi gör på den punkten. Vi måste alltså börja i den ändan. Därför måste jag hänvisa Pär Granstedt till att ta upp diskussion med utgångspunkt i frågorna: Vilka biståndsinsatser är det lämpligt att Sverige gör? I vilken mån måste vi satsa på direkt bistånd i form av livsmedel? Det är från den utgångspunkten vi måste börja debatten.
Fru talman! För att börja med det sista som jordbruksministern sade angående hur vi skall inleda en debatt om vår biståndspolitik vill jag säga följande: Om uppläggningen av debatten leder till att vi i Sverige lägger ner brukandet av mark som skulle kunna användas för att producera livsmedel, krymper vår livsmedelsproduktion. I så fall är det uppenbart att vi har börjat debatten i fel ända. Vi har en tendens att krångla till verkligheten ganska kraftigt. Jag har i min interpellation försökt visa på ett mycket enkelt samband. Två, eller vid det här laget kanske två och en halv, miljarder människor i världen svälter eller äri varje fall undernärda. Halva jordens befolkning får inte de livsmedel som behövs. Vi vet att det kommer att dröja mycket länge innan det blir möjligt att i u-länderna producera de livsmedel som behövs för att försörja u-ländernas invånare på ett riktigt sätt. Självfallet — och jag vill understryka det — skall vi satsa mycket på att driva på en sådan utveckling. Men vi vet att det trots detta kommer att ta en betydande tid. Skall vi kunna försörja jordens befolkning med livsmedel på ett rimligt sätt, måste alla hjälpas åt. Då måste vi också utnyttja vår produktionskapacitet. Jag hoppas att det Börje Stensson anförde i sitt inlägg här innebär att också folkpartiet ställer upp på detta grundläggande krav, nämligen att Sveriges förmåga att producera livsmedel skall utnyttjas fullt ut, vilket — såvitt jag förstår — måste innebära att ingen mark som kan användas till odling skall undantas från odling. Sedan får vi lösa de tekniska problemen hur man på bästa sätt kan överföra det som blir över till u-länderna. Men vi vet att behovet är enormt. Att börja med en teknisk debatt som slutar med att vi lägger ned en väsentlig del av vår produktionsförmåga — samtidigt som vi vet att man i andra delar av världen är i desperat behov av det som våra åkrar skulle kunna producera — är att visa att vi har börjat i galen ända.
Fru talman! Jordbruksministern nämnde den paradox som man upplever när man inom ministerkretsen i OECD-länderna samlas och talar om livsmedelsöverskottet. Jag frågar mig: Vilka framtida tankar ger det anledning till inom ministerkretsen? Till Pär Granstedt vill jag säga: Vi står bakom 1977 års jordbruksbeslut om ca 3 miljoner hektar odlad jord. Och jag hoppas — och det kommer jag och folkpartiet att göra allt vad vi kan för att se till — att man inom livsmedelsutredningen också stannar för ett bibehållande av denna riktlinje.
Fru talman! Jag vill påpeka att det såvitt jag förstår föreligger en bred enighet bland berörda parter inom vår livsmedelsförsörjning om att vi har anledning att eftersträva en bättre anpassning av livsmedelsproduktionen, så att den inriktas mera mot våra behov. BI. a. ansluter sig LRF också till den uppläggningen. Beträffande anpassningen till våra behov vill jag säga att jag i direktiven till livsmedelskommittén har räknat in i våra behov de utfästelser som vi gör på det här området i form av katastrofhjälp och direkt hjälp till olika länder genom livsmedelsbistånd. Det måste vara utgångspunkten för vår bedömning av hur vi skall lägga upp ett produktionsmål i fortsättningen för det svenska jordbruket.

Detta menar jag är livsmedelskommitténs underlag för de bedömningar som den skall göra.
Fru talman! En diskussion om hur vi skall anpassa urvalet av olika produkter till de behov som vi har här hemma, och rimligen då också till de behov som finns i vår omvärld, är naturligtvis alltid nyttig att föra. Och det finns säkert utrymme för förändringar på det området. Men den debatt som förts hittills och som bl.a. anförts som motiv för livsmedelsutredningen har också handlat ganska mycket om totalvolymen av vår produktion, och det har förts fram att den är för stor. Det är en sådan debatt som jag upplever är orimlig att föra i en situation när världen — som vi trots allt är en del av — befinner sig i en inte bara akut utan också långvarig försörjningskris. Jag menar alltså att utgångspunkten för det arbete som skall bedrivas måste vara att de svenska produktionsresurserna på livsmedelsområdet skall utnyttjas så väl som möjligt och att man skall se till att vi producerar så mycket vi kan på ett ekologiskt hållbart sätt. Sedan kan man naturligtvis diskutera vilken typ av produkter vi skall producera. Men den totala volymmålsättningen måste vara att ingen produktionskapacitet skall lämnas outnyttjad.
Fru talman! Fullt så enkelt som att inte någon produktionsmöjlighet skall lämnas outnyttjad är det kanske inte.

Frågan om hur vi på bästa möjliga sätt skall organisera vår livsmedelsproduktion, globalt sett, och vår livsmedelsförsörjning som också kommer in i bilden innehåller naturligtvis många komponenter. Den stora, avgörande och viktiga frågeställningen kommer vi inte att kunna lösa i våra diskussioner här. För den frågan gäller hur vi skall kunna få en omfördelning mellan de rika och de fattiga länderna i stort, som gör det möjligt för de fattiga länderna att få en drägligare utkomst, som gör det möjligt för dem att få tillgång till de produktionsresurser som de behöver för att på rätt sätt kunna utnyttja sina grundläggande förutsättningar för livsmedelsförsörjning.

Fru talman! Jag vill understryka att jag hela tiden i min debatt har talat om de svenska produktionsresurserna; jag har alltså bortsett från importerade insatsmedel. Jag håller med om att vi mycket väl kan föra en debatt om i vilken mån vi skall använda oss av importerat kraftfoder osv. för att driva upp en produktionsvolym i Sverige. Men det jag tycker är viktigt, och det jag har betonat i min interpellation, är att vi bör utnyttja de inhemska produktions resurserna i form av mark, maskinpark, kunnande osv. så väl som möjligt för att få bästa möjliga utbyte av detta. Det är vad jag anser vara nödvändigt för att kunna ta ett internationellt ansvar. I vilken mån livsmedelsutredningens direktiv är tillfredsställande när det gäller att klara det internationella ansvarstagande jag har efterlyst får vi naturligtvis se när dess resultat kommer. Jag har inte uppfattat att direktiven ger den klara inriktningen att vi skall utnyttja de svenska produktionsresurserna så väl som möjligt. Men får vi det resultatet kommer vi naturligtvis att vara nöjda. Ett klargörande från jordbruksministerns sida om att ett resultat förväntas som t.ex. innebär att vi utnyttjar hela den svenska åkerarealen också i framtiden skulle naturligtvis vara en värdefull vägledning för utredningens arbete.
Fru talman! Det framgår av direktiven hur jag ser på produktionsmålsättningen och på hur vi skall utnyttja våra resurser. Det framgår med önskvärd tydlighet att vad det gäller i den här omgången är att diskutera med vilken inriktning av jordbrukspolitiken vi bäst skall kunna motsvara de anspråk som vi själva kan komma att ställa på vår livsmedelsförsörjning och på de insatser i övrigt som skall göras på grund av att vi över huvud taget producerar livsmedel.

Herr talman! Den av Thorbjörn Fälldin till statsministern ställda interpellationen angående åtgärder mot arbetslösheten har överlämnats till mig. Jag kommer att besvara interpellationen den 30 maj.

Herr talman! Ingrid Sundberg har ställt följande frågor till mig: 1. Vid vilken tidpunkt kan vindkraftverket i Maglarp bedömas vara i reguljär drift? 2. Vilka erfarenheter har regeringen gjort av vindkraftverket när det gäller ytterligare satsningar på sådan alternativ energiproduktion? Enligt vad jag inhämtat avses en ny slutbesiktning äga rum i mitten av juni.
Åtskilliga förhoppningar knöts ursprungligen till alternativa energikällor. Som ett led i försöksverksamheten med sådana energikällor beslöts om uppförandet av ett par vindkraftverk, varav ett i Maglarp. Efter stora svårigheter och avsevärd försening kunde detta, ett av världens största, vindkraftverk slutbesiktigas före överlämnandet till Sydkraft. I rapporten från besiktningen framförs en förödande kritik mot verket, och kostsamma reparationer måste företas. Enligt planerna skulle verket ha varit i drift den 1 mars 1982, men hittills har det endast provkörts ett antal timmar. 1. Vid vilken tidpunkt kan vindkraftverket i Maglarp bedömas vara i reguljär drift? 2.
Om den ger ett resultat som kan accepteras överlämnas vindkraftverket till beställaren, nämnden för energiproduktionsforskning, NE. Avsikten är att Sydkraft därefter på NE:s uppdrag skall driva anläggningen inom ramen för NE:s vindkraftprogram. Beträffande erfarenheterna från vindkraftverket är det lämpligt att avvakta åtminstone det preliminära resultatet av NE:s vindkraftprogram innan ytterligare åtgärder övervägs.
Vilka erfarenheter har regeringen gjort av vindkraftverket när det gäller ytterligare satsningar på sådan alternativ energiproduktion?
Ställningstaganden till fortsatta satsningar aktualiseras inför kommande nya energiforskningsprogram samt inför senare års beslut om energipolitiken.

Herr talman! Jag tackar Birgitta Dahl för svaret. Jag skulle omedelbart vilja ställa en fråga: Tror energiministern på vad hon säger? När man far från Malmö till Trelleborg ser man den stora vackra vita pelaren med stillastående propellerblad. Inte ens vid stark vind rör de sig. Den här anläggningen har i dag kostat skattebetalarna uppemot 70 milj.kr. Det är ett monument över dilemmat att vilja men inte kunna. En ny slutbesiktning skall göras, säger energiministern. Den sista som gjordes fick dubbleras genom en särskild slutbesiktning, där flygtekniska anstalten medverkade. Dessa bägge tidigare slutbesiktningar visade på över 400 fel, många synnerligen allvarliga: ytliga sprickor mellan de olika delarna av bladen, ytsprickor i bladens bakkant, sprickor i bärande balkar, brister i navkåpan först och främst, risk för explosiva gaser osv. Energin som produceras lär inte ens räcka till för att ladda de anställdas ficklampor. Kraftverket snurrar med andra ord inte. Nu säger energiministern att en ny slutbesiktning skall äga rum i mitten av juni. I rimlighetens namn måste sägas att alla dessa fel inte kan vara åtgärdade. Men om så skulle vara, skall verket överlämnas till nämnden för energiproduktionsforskning. Den har nu gått in och begärt 5,7 milj.kr. av regeringen. För dessa 5,7 miljoner skall man studera hur mycket energi som kan utvinnas per år, hur aggregatet samverkar med det övriga kraftnätet samt hur anläggningen reagerar på olika påfrestningar. Och då kommer jag tillbaka till min fråga. Man kommer inte, Birgitta Dahl, att kunna lösa de här problemen. Då är det en självklar sak att det här är ett gravt misslyckande, som inte får kosta skattebetalarna mera pengar. De som bor där nere har självfallet rätt att kräva en viss säkerhet vid driften av verket i fråga. När man talar med invånarna, säger de: Riv eländet, för här har man misslyckats. Det är möjligt att Karlstads Mekaniska Werkstad, som skall bygga det andra vindkraftverket, kan lyckas bättre. Jag för min del tror inte på en slutbesiktning i juni till rimliga kostnader, och jag tror inte heller att detta verk någonsin skall kunna leverera elektrisk ström. Det förvånar mig att Birgitta Dahl tror detta. Jagskulle vilja ställa en seriös fråga till Birgitta Dahl. Vilka grunder bygger energiministern på? Verket är behäftat med ytterligt grava fel som fordrar stora ombyggnader. Man skall lägga en omslutande kåpa för att eliminera eventuella explosionsrisker osv. Vilka orsaker har energiministern att tro att en slutbesiktning skall resultera i att verket så småningom skall kunna användas för provdrift — något annat kan det ju aldrig bli tal om?

Herr talman! Det förvånar mig att Ingrid Sundberg, som ju har stor erfarenhet av forskningsverksamhetens villkor, i dag är beredd att dra så långtgående slutsatser. Viställer ju årligen mycket betydande belopp till forskningens förfogande i medvetande om att forskningens arbetsvillkor är att genom erfarenheter också från många misslyckanden föra utvecklingen framåt. Jag erinrar mig det tillfälle då jag för någon tid sedan bevistade promotionshögtidligheten vid tekniska högskolan. Där angav man som ett mått på att ha lyckats ganska bra, och ha en chans att föra utvecklingen framåt, att ett av tio försök givit lyckade resultat. När det gäller satsningen på ny energiteknik har riksdagen enhälligt beslutat att vi skall göra en offensiv sådan satsning. Den kan inte göras under förutsättning att alla tekniker omedelbart skall lyckas. Jag vill särskilt erinra om att detta verk är en försöksanläggning och en prototyp och att syftet med verket är att utforska eventuella barnsjukdomar hos vindkrafttekniken tillämpad i full skala. Jag förnekar ingalunda att problem existerar. Men uppgiften nu är att pröva sig fram. Jag vill för min del under inga förhållanden döma ut vindkrafttekniken. Den bör ha sin chans. Riksdagen har sagt att vi skall satsa på detta område och dra nytta även av de problem som ger oss erfarenheter. NE kommer sedan att avsluta det nuvarande vindkraftprogrammet 1985 enligt de förutsättningar som gavs då verksamheten inleddes. Tidpunkten för avslutningen och utvärderingen påverkas på intet sätt av det som hittills har hänt.
Herr talman! Det är kanske just det förhållandet att Birgitta Dahl och jag är så rörande överens om värdet av att vi får en avancerad och bra forskning om alternativa energikällor som är problemet. Självfallet hör vindenergiprojektet dit. Vi är helt eniga om detta. Men vad man har misslyckats med är byggandet av denna prototyp. Det är inte fråga om att avstå från forskning på grund av att man har ett fungerande vindkraftverk, utan det är fråga om att konstatera att underlaget för forskning inte finns. Verket bara kostar mer och mer pengar. Projektet tar i princip pengar från den forskning om vilken Birgitta Dahl och jag är rörande överens att den är nödvändig och angelägen. Här har skett ett misslyckande, och jag menar att det är bättre att erkänna detta på ett tidigt stadium. Vi har andra utvägar; vi får vindkraftverk på Gotland, vi kan tillgodogöra oss internationella erfarenheter. Jag vill inte stoppa forskningen och utvecklingen, men jag vill att man skall se klart när alla möjligheter som man i dag har att skapa underlag för forskning är stäckta. Jag vill inte att man skall satsa ytterligare 5,7 milj.kr. på detta projekt. Jag vill i stället att det görs en förutsättningslös översyn för att kunna konstatera att det här inte går.
Herr talman! Jag vill göra tre korta konstateranden. För det första har dessa insatser inte tagit pengar från andra insatser på energiforskningsområdet. För det andra är det för tidigt, fru Sundberg, att dra de slutsatser som ni nu drar. Och för det tredje kommer vi, när det blir dags, att dra de slutsatser som bör dras i syfte att på ett framsynt sätt driva utvecklingen framåt.
Herr talman! Jag skall naturligtvis också, precis som energiministern, invänta den nya besiktningen. Jag är medveten om att om det skall utföras en besiktning till, så får vi naturligtvis vänta och se vilka konsekvenser den medför. Men jag vill ändå uttala att jag är övertygad om — och hoppas — att regeringen inte beviljar några pengar till detta projekt innan besiktningen är genomförd.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig när det avtal som skall tillförsäkra kontroll av det svenska kärnkraftsavfallet kan förväntas träda i kraft och vilka garantier den svenska regeringen intill dess har att så sker. I regeringens beslut den 5 januari 1983 om tillstånd för utförsel av sammanlagt 57 ton använt kärnbränsle till Frankrike anförs att enighet har nåtts mellan den franska och den svenska regeringen om att det svenska materialet i Frankrike skall vara underkastat kontroll av det internationella atomenergiorganet IAEA. Den franska regeringen har i en not, som är offentlig, den 25 januari i år formellt bekräftat detta åtagande, varom enighet uppnåddes i november 1982 mellan representanter för franska och svenska regeringarna. Därigenom föreligger ett folkrättsligt helt bindande åtagande från svensk sida. Jag vill understryka att den franska regeringen har visat stor beredvillighet att tillgodose våra önskemål samt att den svenska regeringen har fullt förtroende för den franska regeringens vilja att fullfölja givna åtaganden. Det kontrollavtal mellan IAEA, Frankrike och Euratom som Pär Granstedt hänvisar till trädde, i motsats till vad som anges i frågan, i kraft den 12 september 1981, sedan såväl Frankrike som Europeiska gemenskapen notifierat IAEA att erforderliga konstitutionella åtgärder vidtagits. För att avtalet skall kunna tillämpas krävs att parterna också fastställer vissa tillämpningsföreskrifter. Så har också skett. Föreskrifterna har godkänts av samtliga parter, för gemenskapens del genom beslut av samtliga medlemsländer i rådet den 21 september 1982. Detta beslut skall nu formellt överlämnas till IAEA av EG-kommissionen. I avvaktan på att kontrollavtalet kan börja tillämpas i normal ordning har IAEA verifierat att det bränsle som lämnat Sverige också finns på plats i lagringsbassäng i La Hague. Den första kontroll som sålunda genomförts visade att samtliga de bränslepatroner som sänts till Frankrike finns på plats i vederbörlig ordning. Jag har också inhämtat såväl från IAEA som från den franska regeringen, att denna kontroll kommer att upprepas inom de tidsintervall som gäller vid inspektion av använt bränsle från lättvattenreaktorer. Mot bakgrund av det sagda står det helt klart att det svenska bränslet i La Hague står under sådan internationell kontroll som regeringsbeslutet förutsatte.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Dahl för svaret på min fråga. När man tar del av svaret verkar detta ganska så problemfritt — här finns det alldeles uppenbart en tillfredsställande kontroll. När man försöker forska litet grand i vad som gäller i detta fall finner man emellertid att verkligheten inte tycks vara fullt så problemfri. Först och främst är det, såvitt jag förstår, uppenbart att det som reglerar kontrollen av det svenska avfallet är detta triangelavtal mellan Frankrike, Euratom och IAEA som har publicerats av IAEA i Infcirk 290 och som jag refererade till i min fråga. Jag har här en kopia av ett brev undertecknat av Per Strangert, industridepartementet, som bekräftar att det alltså är detta avtal som reglerar kontrollen av det svenska avfallet. Vidare har jag här i min hand en kopia av telegram från Delcoigne, som är informationssekreterare på IAEA. Han bekräftar i detta telegram att avtalet i Infeirk 290 inte har trätt i kraft, eftersom man avvaktar de procedurella arrangemangen. Om man läser svaret på frågan noggrant framgår det att avtalet inte har trätt i kraft, även om det på ett annat ställe står att det har gjort det, eftersom man avvaktar de procedurella arrangemangen. Beslut om den konsultation som har gjorts om tillämpningsföreskrifterna i EG skall nu formellt överlämnas till IAEA och EG-kommissionen. Såvitt jag förstår verkar inte detta avtal än. Vissa kontrollåtgärder nämns i svaret. Men den fråga jag ställer är om de här åtgärderna innebär en lika långtgående kontroll som det färdiga avtalet kommer att innebära. Jag har också frågat: När kommer det här att verkligen träda i kraft och gälla fullt ut? Det har jag inte fått svar på av statsrådet. Jag hoppas att jag kan få de här sakerna ytterligare klarlagda.

Herr talman! Jag har också i min hand ett telegram från IAEA, från dess biträdande generaldirektör Grämm. Delar av det har varit infört i Dagens Nyheter i lördags, om jag minns rätt. Där framhåller Grämm att det avtal vi nu talar om trädde i kraft redan 1981, precis på det sätt som jag angav i mitt svar. Sedan fortsätter han: ”Till trepartsavtalet skall fogas vissa tekniska tillämpningsföreskrifter. Dessa allmänna föreskrifter har utarbetats och godkänts av IAEA, Frankrike och Euratom men har av procedurella skäl” ——— dvs. praktiska omständigheter ——- ännu inte formellt trätt i kraft. För att ingen lucka skall uppstå i förhållande till Sveriges och Frankrikes åtaganden enligt de ingångna avtalen har IAEA och Frankrike träffat praktiska arrangemang för att tillse att det svenska bränslet kontrolleras. Således har den första svenska sändningen av utbränt kärnbränsle som anlände i januari 1983 100-procentigt kontrollerats av IAEA inom den av organisationen för denna typ av material föreskrivna tidrymden av tre månader efter notifikation om transporten. Den andra svenska sändningen som i dagarna ankommer till Frankrike kommer att kontrolleras på samma sätt och inom samma tidrymd oavsett om de ovan nämnda allmänna tekniska tillämpningsföreskrifterna då hunnit träda i kraft eller ej.” Vi förväntar oss att det är en fråga om veckor innan så sker. Men vi har arrangemang vidtagna som innebär att precis motsvarande kontroll sker nu. Vi har också fått en särskild not från den franska regeringen som tillförsäkrar oss sådan kontroll. Vi har således på denna punkt, liksom tidigare, skaffat oss flerdubbla garantier för att kontrollen skall fungera.
Herr talman! Det är klart att man kan hålla på att leka med ord om vad som är att träda i kraft och att inte träda i kraft. Vad jag avser med att ett avtal träder i kraft är att de överenskommelser som finns fungerar, dvs. att verksamheten bedrivs enligt avtalet. Det är detta jag har efterlyst — när en verksamhet enligt det avtal som finns publicerat i Infcirk 290 faktiskt kommer att fungera. Sedan kan man anse att någonting har trätt i kraft långt tidigare trots att det inte tillämpats. Det tycker jag är ett ointressant sätt att använda svenska språket. Vi kan konstatera att den verksamhet som är avtalad och publicerad i Infceirk 290 ännu inte satts i gång enligt detta avtal, om jag får uttrycka mig på detta sätt. Nu fick jag svaret att man tror att det är fråga om veckor tills den här verksamheten kommer i gång. Låt oss hoppas att det blir en fråga om veckor, men inte alltför många veckor. Innan dess finns det alltså provisoriska arrangemang, som Birgitta Dahl har redovisat. Statsrådet säger att detta ger fullt ut samma kontroll som det slutgiltiga avtalet kommer att innebära när det verkar. Jag kan inte göra annat än att ta statsrådets ord för kontanta, och jag hoppas att vi får den här kontrollen. Men det är obehagligt att det har gått så lång tid sedan den första leveransen skedde utan att vi har en kontroll enligt det egentliga avtalet och att vi har fått leva med provisoriska arrangemang under hela den här tiden. Jag tycker framför allt att det hade varit värdefullt om detta från regeringens sida hade redovisats från första början. Här har man hela tiden hänvisat till ett avtal som inte har börjat gälla —i varje fall inte i praktiken.

Herr talman! Jag vill slå fast några viktiga saker, så att inget skall vara oklart på den här punkten. För det första regleras IAEA-kontrollen genom en trepartsöverenskommelse. Denna har trätt i kraft liksom också tillämpningsföreskrifterna. Den har däremot inte börjat tillämpas praktiskt. För det andra regleras IAEA-kontrollen genom en bilateral överenskommelse mellan Sverige och Frankrike. Om den uppnåddes enighet vid direktkontakter redan i november. Från fransk sida förklarade man då att det skulle räcka med en formell begäran om IAEA-kontroll för att denna överenskommelse skulle träda i kraft. En sådan svensk begäran riktades skriftligen till Frankrike den 9 december. Frankrike har sedan genom en särskild not till den svenska regeringen den 25 januari formellt iklätt sig den folkrättsligt bindande överenskommelsen. Den gäller. Det är naturligtvis så att när man upptäckt att det finns praktiska problem har man vidtagit arrangemang för att i praktiken exakt samma kontroll skall genomföras. Och den kontroll som förutsattes i överenskommelsen har genomförts, Pär Granstedt.
Herr talman! Överenskommelsen har trätt i kraft, men den tillämpas inte praktiskt, säger Birgitta Dahl. Jag vidhåller att det är en lek med ord. Det är ganska onödigt att hålla på så. Överenskommelsen skall alltså ha trätt i kraft 1981, dvs. för snart tre år sedan, men tillämpas inte praktiskt. Vad är det för intressant med en överenskommelse som inte tillämpas praktiskt? Det är väl ändå den praktiska tillämpningen som vi är ute efter och inte något slags formellt ikraftträdande på papperet, som tydligen kan gälla i flera år utan praktiska konsekvenser. Jag förstår inte varför vi behöver föra den sortens diskussion över huvud taget. Det är ju bara att skapa dimridåer och osäkerhet och få folk att ifrågasätta hela handläggningen. Det viktiga är ju om avtalet tillämpas praktiskt eller inte. Vi är, såvitt jag förstår, ense om att avtalet ännu inte tillämpas i praktiken men att det förhoppningsvis kommer att tillämpas inom några veckor. I avvaktan härpå gäller provisoriska arrangemang. Nu säger statsrådet att dessa arrangemang är fullt ut lika bra som de definitiva. Jag hoppas att det stämmer, men jag tycker att det är olyckligt att denna osäkerhet råder.
Herr talman! Pär Granstedt har fel. Sluta själv med att lägga ut dimridåer! Det är faktiskt så att den IAEA-kontroll varom det finns en folkrättsligt bindande överenskommelse mellan Frankrike och Sverige har trätt i kraft och tillämpas praktiskt. Vi hoppas att det inom några veckor också skall kunna ske i praktiken genom de trepartsöverenskommelser som formellt har trätt i kraft men som inte har börjat tillämpas. Under tiden tillämpas dessa i praktiken genom ett särskilt arrangemang. Det grundläggande är ju överenskommelsen mellan Sverige och Frankrike. Jag tycker att Pär Granstedt skall låta bli att försöka framställa det som om det inte skedde någon IAEA-kontroll. Sådan kontroll har ägt rum och fortsätter att äga rum precis enligt de normalt gällande reglerna för IAEA-kontroll och enligt Frankrikes åtaganden gentemot Sverige.
Herr talman! Förvirringen blir bara större och större. Nu säger alltså Birgitta Dahl att det här tillämpas praktiskt. Avtalet har trätt i kraft men tillämpas inte i praktiken. Det är inte att undra på att det uppstår en diskussion när man får den här typen av uttalanden. Jag har konstaterat — och jag tror faktiskt att det gäller — att det avtal som finns publicerat i Infeirk 290 inte tillämpas i praktiken. Formellt har det trätt i kraft, men trots att flera år har gått tillämpas det inte i praktiken. I avvaktan på att det skall börja tillämpas i praktiken och att de procedurella problemen skall vara lösta har man en IAEA-kontroll enligt provisoriska arrangemang. Statsrådet Dahl säger att det är fullt ut lika bra som den definitiva lösningen. Jag säger: Låt oss hoppas att det är på det sättet. Jag tycker att detta är en ganska enkel bild av verkligheten, och jag förstår inte att man skall krångla till det med att säga att någonting har trätt i kraft som inte tillämpas, men ändå tillämpas, osv.
Herr talman! Det är nog bara Pär Granstedt som visar förvirring och möjligen bidrar till att sprida förvirring. Jag har litet svårt att se vad det skulle finnas för syfte med det, om man är allvarligt angelägen om själva sakfrågan. Det kan inte finnas något intresse av — om man verkligen är allvarlig när det gäller icke-spridnings-frågan, som IAEA-kontrollen gäller — att ifrågasätta om det skötts riktigt eller inte, när så faktiskt är fallet. Vi har ett avtal med Frankrike som gäller. Det tillämpas. Det utövas i dag en kontroll av precis det slag som IAEA normalt utövar. Den utövas av IAEA. Det viktiga är väl att kontrollen faktiskt äger rum och redovisas på sedvanligt sätt. Alla procedurer fungerar mellan SKI, La Hague och IAEA på föreskrivet sätt. Det är ett tecken på att vi varit mycket noggranna, att vi sett till att det fungerar trots att det finns formella problem i en del av tillämpningsföreskrifterna.
Herr talman! Det ligger inte i icke-spridningens intresse att ifrågasätta om det här skötts på ett riktigt sätt, säger Birgitta Dahl. Låt mig säga att jag har en annan uppfattning om hur en politisk debatt skall föras. Självfallet måste vi ständigt ifrågasätta hur de här frågorna sköts. Det måste vara vår uppgift som politisk opposition och som kritiska granskare av regeringens verksamhet. Det tror jag inte att energiministern kan förmena oss. Jag har tagit upp detta därför att jag vill få ett klart besked. Jag tycker inte att beskeden varit riktigt så klara som jag hade önskat. Men den uppgift som statsrådet nu lämnar, att denna, som jag kallar det, provisoriska kontroll är fullt ut lika god som den definitiva, accepterar jag — det har jag sagt vid ett antal tillfällen — och hoppas att den skall stämma.
Herr talman! Kritisk granskning skall vi utöva. Men den skall utgå från en korrekt beskrivning av verkligheten och från riktiga sakuppgifter. Redan Pär Granstedts fråga innehåller felaktiga uppgifter, som jag har kunnat redovisa i mitt svar. Det förvånar mig att Pär Granstedt fortsatt att driva detta i dag efter mitt svar och efter det tillkännagivande som gavs genom herr Grämms artikel i DN i lördags. Fakta var kända för Pär Granstedt. Det är därför jag måste ifrågasätta hans syften. Men jag tar fasta på det sista, att han nu faktiskt utgår ifrån att kontrollen tillämpas och att de uppgifter som lämnats här är riktiga.

Herr talman! Birgitta Budd har frågat mig om regeringen är beredd att vidta åtgärder i syfte att öka insynen i kommunala bolag. Motivet för kommunerna att välja företagsformen framför drift i kommunalrättslig ordning är i allmänhet effektivitetsskäl. Samtidigt finns från kommunaldemokratiska synpunkter nackdelar som hänger samman med att kommunal verksamhet i företagsform följer associationsrättens regelsystem. Detta innebär att bolagens verksamhet inte är underkastad vare sig kommunallagen eller andra lagar eller förordningar som gäller för kommunerna. Olika åtgärder har vidtagits för att förbättra de förtroendevaldas och allmänhetens möjligheter till insyn och inflytande i de kommunala företagen. I kommunallagen finns numera bestämmelser om proportionellt val av styrelseledamöter och revisorer i kommunala företag. Vidare utvidgades rätten att framställa interpellation om de kommunala företagen i samband med den nuvarande kommunallagens tillkomst . I dag finns sålunda möjlighet för kommunfullmäktige att föreskriva att ordföranden i kommunstyrelsen får överlämna en interpellation till en styrelseledamot i ett kommunalt företag. Frågan om att öka insynen i de kommunala bolagen utreds f.n. av kommunalföretagskommittén. Kommittén har överlämnat betänkandet Kommunalföretaget och betänkandet Interkommunal samverkan i privaträttslig form. Dessa innehåller förslag som syftar till att förbättra möjligheterna till insyn, inflytande och kontroll över de kommunala och interkommunala företagen. I betänkandena görs även vissa överväganden som gäller interpellationsrätten. Bl. a. föreslås att en interpellation skall kunna framställas direkt till ordföranden i ett kommunalt företags styrelse. Betänkandena bereds f. n. i civildepartementet. Avsikten är att kommittén skall redovisa återstoden av sitt arbete, som gäller en utvidgning av offentlighetsprincipen till t.ex. statliga och kommunala bolag, i ett slutbetänkande vid halvårsskiftet i år. Regeringen kommer därefter att ta ställning till vilka åtgärder som bör vidtas för att ytterligare förbättra insynen i de kommunala företagen. Från regeringens sida vidtas alltså åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för insyn i de kommunala bolagen. Kommunerna måste dock själva ta ansvar för hur insynen i bolagen fungerar.

Herr talman! Jag tackar civilministern för svaret på min fråga. Det är positivt så till vida att civilministern inser att man behöver göra förändringar för att förbättra insynen i bolagen. Vi som försöker arbeta kommunalpolitiskt är mycket beroende av att få insyn i de olika ärenden som vi enligt kommunallagen är satta att sköta. Vi har rätt och möjlighet att ställa frågor och interpellationer till de ansvariga i olika förvaltningar. Men tyvärr har man i dag möjlighet att helt sätta denna för att demokratin skall fungera så viktiga förutsättning helt ur spel, genom att man bildar kommunala bolag. Sådana bolag lyder under aktiebolagslagen, och man kan sedan göra en mycket snäv tolkning av gällande bestämmelser, hänvisa till sekretessregler och t.o.m. säga att den som lämnar uppgifter om bolaget i fråga kan riskera åtal. I min hemkommun Avesta har man bildat sådana boiag dels inom energisektorn, dels i form av ett kommunalt fastighetsbolag. När det gäller energiverket har en mycket aktiv miljövårdsgrupp, genom att vända sig till naturvårdsverket, lyckats bevisa att direkt felaktiga uppgifter lämnats om temperatur, utsläpp och sådant. När det gäller fastighetsbolaget har det förekommit en mängd underligheter, som man inte kan få några som helst klarläggande besked om. Det senaste, som har lett till att jag ställt min fråga, är att man har beslutat att bygga ut ett affärscentrum till en kostnad som från början var beräknad till 2,5 milj.kr. Sluträkningen har inte kommit än, men kostnaderna är uppe i 9 miljoner. Styrelsen svär sig fri från ekonomiskt ansvar, men man får inte i kommunfullmäktige ställa en fråga om vad ombyggnaden kommer att kosta och vad som har skett i ärendet. Man hänvisar bara till att detta går utanför den kommunala kompetensen. Men det är ändå kommunala skattepengar som ligger i bolaget, och jag tycker att det vore rimligt att få ställa frågor i kommunfullmäktige i ärendet. Jag skulle vilja fråga om civilministern anser att det är rimligt att ansvariga politiker i en kommun bildar kommunala bolag och utser samma personer att sitta i bolagets styrelse, i kommunstyrelsen och i kommunstyrelsens arbetsutskott, så att de kan gå till sig själva och begära pengar? Det är då omöjligt att få någon insyn, och den parlamentariska demokratin blir helt satt ur funktion. Jag kan inte tro att det är regeringens mening att reglerna skall tolkas så att fullmäktigeförsamlingarna i landet bara blir marionetter åt kommunala bolag. Det är viktigt och troligen också bråttom med regler för att skydda rätten tillinsyn. I allt större utsträckning bildar man nämligen sådana här bolag i alla kommuner och inom allt fler områden. I Ludvika har man t.ex. samma problem i ett industribolag.

Herr talman! Jag kan självfallet inte kommentera förhållandena i Avesta. Men jag vill hänvisa till vad jag tidigare sagt och konstatera att det i dag finns möjligheter att interpellera i kommunala företag. Jag vill också erinra om att kommunerna redan nu, i bolagsordningar och stiftelsestadgar, kan införa bestämmelser om att företagens handlingar — eventuellt med vissa undantag av affärsmässiga skäl — kan vara offentliga. Det betyder alltså att man själv har rätt stora möjligheter till egna initiativ, och det öppnar möjligheterna för ökad insyn. Men jag vill också erinra om de sekretessbestämmelser och den tystnadsplikt som gäller för dem som sitter i kommunala bolag. Det betyder att det måste ske en särskild prövning i varje enskilt fall, och det kan tänkas att något frågeområde faller inom området icke offentligt. Sedan vill jag också hänvisa till att det ju finns revisorer i de kommunala bolagen.
Herr talman! Jag kan mycket väl förstå att civilministern inte vill gå in i ett enskilt fall. Men jag måste ta Avesta som utgångspunkt, eftersom man där tydligt ser hur det kan gå till. I det svar som jag har fått i dag sägs: ”Från regeringens sida vidtas alltså åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för insyn i de kommunala bolagen.” Men det sägs också: ”Kommunerna måste dock själva ta ansvar för hur insynen i bolagen fungerar.” Det stämmer inte; det måste finnas några lagar som garanterar att insynen blir lika i hela landet. Man utser samma människor som sitter på alla poster, man går till sig själv, man vägrar att besvara frågor. Även om möjligheten finns kan den tydligen sättas ur spel — vi har inte fått ställa frågor. Det måste finnas lagar som garanterar lika förhållanden över hela landet.
Herr talman! Den lagstiftning som finns gäller naturligtvis hela landet. Och de ytterligare justeringar i offentlighetsprincipen eller möjligheter till insyn som kan följa av de utredningar som nu ligger på regeringens bord, kommer självfallet också att gälla hela landet. Men sedan måste jag också hänvisa till de egna initiativ och de egna beslut som varje kommun själv har att stå för. Det är den avvägningen som hela tiden gäller: vi har en generell lagstiftning för landet, och den ger sedan utrymme för skilda tillämpningar i kommunerna.
Herr talman! Civilministern säger att bestämmelserna gäller lika i hela landet. Men i svaret som jag har fått står det faktiskt: ”Kommunerna måste dock själva ta ansvar för hur insynen i bolagen fungerar.” Alltså finns det inte några regler, utan det är upp till varje kommun att avgöra. Ta egna initiativ, fick jag också till svar. Det har vi försökt göra — vi har försökt ställa frågor. Men man klubbar bara och säger: Det här går utanför den kommunala kompetensen. Vi kan alltså inte ta upp frågorna. Därför måste det finnas regler som säger att man skall ha sådana här möjligheter. Det skall inte vara kommunen som avgör, utan det skall finnas en bestämmelse som säger att man skall ha rätt till insyn.
Herr talman! Det är inte så konstigt att de regler som i dag finns i bolagsordning eller stiftelsestadgar ger möjlighet att fatta olika beslut. Att vi skulle åstadkomma ett regelverk i vårt samhälle som likriktar in absurdum tror jag över huvud taget inte på. Jag menar alltså att de regler som finns i dag, och de som regeringen ytterligare överväger, är fullt tillräckliga för att kunna kombinera kraven på insyn och möjligheten att bedriva kommunal verksamhet i bolagsform. Jag vill också säga att regeringens avsikt icke är att undandra kommunerna möjligheten att bedriva verksamhet i bolagsform. Det betyder att man i affärsmässig verksamhet kommer till en punkt där icke-offentlighet kan föreligga. Det får inte råda något tvivel om att det naturligtvis gäller att öka möjligheten för insyn, men det finns en punkt någonstans som man inte kan träda över, och då måste regler för affärsmässig verksamhet föreligga.

Herr talman! Pär Granstedt har, med anledning av att regeringen för en tid sedan beslutat att inte fullfölja planerna på att flytta försvarets forskningsanstalt till Botkyrka, frågat mig om regeringen avser att fortsätta arbetet på att få till stånd en bättre fördelning av statliga arbetsplatser i Stockholmsregionen och hur detta arbete i så fall skall bedrivas. Beslutet om att avbryta den sedan 1977 pågående projekteringen av nybyggnad av lokaler i Botkyrka för FOA togs av den borgerliga regeringen i mars 1981. I samband härmed angavs att ett allsidigt underlag rörande försvarsforskningens framtida roll och inriktning skulle tas fram. Det nu aktuella beslut Pär Granstedt åsyftar torde vara regeringens besked den 17 mars 1983 till överbefälhavaren angående anvisningar för programplanen m.m. för perioden 1984 89 och anslagsframställningarna för budgetåret 1984/85 såvitt avser det militära försvaret. I anvisningarna uppdrar regeringen åt FOA att i samverkan med byggnadsstyrelsen senast den 30 september 1983 komma in med en samlad plan för förändringar i lokalisering och bemanning av myndigheten. Som planeringsförutsättningar gäller att forskningsanstaltens lokaler i Stockholm i huvudsak skall avvecklas samt att FOA i Stockholmsområdet skall lokaliseras med huvuddelen till Ursvik och med mindre del till Grindsjön , där FOA redan nu är etablerad. Dessa planeringsförutsättningar är ett fullföljande av det beslut den dåvarande socialdemokratiska regeringen fattade år 1975. Frågan om lokaliseringen av FOA:s Stockholmsdelar har således diskuterats under flera år, varför regeringen funnit det lämpligt och angeläget att FOA och berörda instanser nu får ett klart besked om sin lokalisering i Stockholmsområdet. Regeringens beslut beträffande FOA innebär inte någon ändring i regeringens principiella inställning till att få till stånd en bättre fördelning av statliga arbetsplatser i Stockholmsregionen. Ansträngningarna att omfördela de statliga arbetsplatserna i denna region kommer att fortsätta. Vi har genom den nyligen genomförda departementsreformen samlat arbetet med decentraliseringsfrågorna i civildepartementet tillsammans med andra viktiga arbetsuppgifter inom den offentliga sektorn. Anvisningar för arbetet bereds f. n. inom departementet och kommer inom kort att beslutas. Som exempel på att arbetet inte avstannat vill jag erinra om att regeringen i mars 1983 anvisat ytterligare medel för att täcka kostnaderna för en utflyttning av delar av länsstyrelsens trafikenhet vid Kungsholmsstrand i Stockholms innerstad till Botkyrka och Täby.

Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret på min fråga. Den ojämna fördelningen av arbetsplatser är ett mycket stort problem här i Stockholmsregionen. Den har till följd att vi får onödigt stora trafikproblem. Vi måste dimensionera en kollektivtrafikapparat och ett vägsystem för kraftiga trafiktoppar morgon och kväll. Vi får köproblem med bristande bekvämlighet för de resande, vi får ofta ensidiga sovstadsmiljöer i stora delar av regionen. Staten har ett stort ansvar på detta område, eftersom staten är en av de dominerande arbetsgivarna i Stockholmsregionen. De statliga arbetsplatserna är också i hög grad koncentrerade till regionens centrala delar — framför allt Stockholms, Solna och Sundbybergs kommuner. Därför bidrar alltså staten i hög grad till koncentrationen och de problem som följer av den. Beslutet att flytta ut FOA till Botkyrka upplevdes som mycket positivt, som ett prov på en aktiv vilja att börja göra något åt problemen och få en bättre fördelning av de statliga arbetstillfällena. Därför är naturligtvis också det nu aktuella beslutet att inte flytta ut FOA till Botkyrka mycket beklagligt. Det är riktigt, som sägs i interpellationssvaret, att den icke-socialistiska regeringen i mars 1981 beslutade att avbryta projekteringen. Men det innebär inte att man gick ifrån principbeslutet att flytta ut FOA till Botkyrka. Vad det handlade om då var framför allt att få ett bättre underlag, bl.a. därför att man räknade med att av ekonomiska skäl behöva organisera om FOA:s verksamhet en hel del. Jag tror att vi kan vara ense om att det naturligtvis fanns krafter i det dåvarande regeringsunderlaget som var mindre entusiastiska för den här utflyttningen, men jag vill betona att regeringen aldrig gick ifrån det tidigare ställningstagandet. Men nu har man gjort det. Nu har beslutet kommit om att utflyttningen inte skall ske. Det är naturligtvis ett hårt slag för Botkyrka och för alla andra kommuner som hoppas på en positiv utveckling på det här området. Man tvingas ställa frågan: Hur blir det med omfördelningen? Slutet på svaret ger en viss anledning till hopp. Det tycks ändå finnas en viljeinriktning i regeringen att få till stånd en decentralisering av de statliga arbetstillfällena i Stockholmsregionen, och förslag i den riktningen kanske kommer att framläggas så småningom. Jag hoppas alltså det bästa för framtiden och hoppas att den här viljan kommer att märkas inte bara i principuttalanden utan också i praktisk handling.

Herr talman! Jag vill meddela att Sven Henricssons interpellation 1982/83:117 om televerkets verkstadsrörelse Teli, m.m., skulle ha besvarats av statsrådet Curt Boström den 9 maj. Då detta ej var möjligt på grund av sjukdom har vi överenskommit att interpellationen skall besvaras den 30 maj 1983. Vidare har jag kommit överens med Nils Åsling om att interpellationen om en bättre företagsstruktur inom skogsbruket skall besvaras den 30 maj. Jag har också kommit överens med Jens Eriksson om att interpellationen om finansieringen av fiskebåtar skall besvaras den 30 maj.

Som regeringen redan tidigare meddelat kommer en särskild kommitté inom kort att tillkallas för att se över frågan om ledningen av de statliga förvaltningsmyndigheterna. En av uppgifterna för utredningen blir att se över insynsoch inflytandefrågorna i dotterföretag som hör till myndigheterna. Också relationerna i övrigt mellan myndigheterna och deras dotterföretag kommer att ses över. En särskild fråga som kommer att undersökas är förekomsten av personalunion mellan myndigheten och dess dotterföretag. Arbetet med att utarbeta direktiv till utredningen pågår inom civildepartementet. Avsikten är att regeringen skall kunna ta ställning till direktiven redan före sommaren. Händelserna inom domänverket har föranlett regeringen att tidigarelägga denna utredning.